Herr talman! Statsrådet vidhåller att det i stort sett är bra som det är som läroplanen är utformad i dag. Men studier av massmedier har faktiskt utgått som en enskild punkt i läroplanen. Sedan säger statsrådet att vi skall ha en tydligare och klarare läroplan, men samtidigt skall man inte ge anvisningar i detalj. Jag kan inte se att man inte i en tydlig och klarläroplan skulle kunna ta med det man från lärarhåll efterlyser i många sammanhang. Jag tror faktiskt inte att man kan förenkla det hela på det sätt som statsrådet gör när hon säger att man klarar undervisningen ändå om man är någorlunda allmänbildad. Så är det inte. Vuxna vet inte särskilt mycket om den massmediavärld som ungdomar lever i. Vad vet vuxna människor om dataspel, rockvideo, närradiosändningar och sådant som ungdomar i dag lever med? Det finns en stor kunskapsklyfta mellan vuxna och ungdomar, och där behöver lärarna de hjälpmedel som de så tydligt efterfrågar. De hjälpmedlen tycker jag att vi bör ge dem. Man bör också ta till vara den expertkunskap som eleverna kan ha i det här sammanhanget. Jag tror också att statsrådet någonstans i sitt svar nämner att det här faktiskt är eleverna som är experterna. Det ryms mer i begreppet massmediakunskap än vad som ges uttryck för både i svaret och nu i diskussionen. Sådana saker som produktionsvillkor, marknadsföring, makt och ägarförhållanden inom meidasfären och andra mediapolitiska frågor tillhör sådant som ligger lägst på listan enligt den undersökning jag tidigare nämnt. Det gäller på samtliga stadier. Vill vi ha mer av den typen av medieundervisning, måste vi från statsmakternas sida agera. Det är jag alldeles övertygad om. För min del är det mycket viktigt att också medieundervisningen blir en del av demokratiseringsarbetet i vårt samhälle. Ytterst handlar detta om att den yttrandefrihet som vi skattar så högt i vårt samhälle inte får bli en yttrandefrihet enbart för dem som är besuttna och har möjlighet att ta till sig, utan för alla.
Herr talman! Jag håller med om att det inte räcker med att vara allmänbildad för att klara av att undervisa på ett bra sätt i mediekunskap. Däremot vidhåller jag att alla lärare i något avseende skulle kunna göra mera än vad de gör i dag. Tidningstryckarkonsten och det journalistiska arbetet har ju funnits ganska länge. Jag säger inte detta som ett försvar för att vi inte skall höja kvaliteten på utbildning, läromedel och annat. Men utifrån de resultat av undersökningar som utförts, inte minst från en undersökning från Stockholms skolor, vilka visar hur oerhört litet undervisning eleverna får i mediekunskap, anser jag faktiskt att alla lärare skulle kunna göra litet mer med befintliga kunskaper. Det vore ett steg framåt om än långt ifrån tillräckligt utifrån de önskemål som Ulla Pettersson och jag har, åtminstone sett mot bakgrund av den här typen av statistiska undersökningar.
Herr talman! Som en liten slutkommentar kan jag instämma i att tidningar oftast är det medium man använder i medieundervisning i skolan, och det tycker jag är mycket bra. Men jag vill återigen peka på att ungdomars medieverksamhet rymmer så mycket mer än tidningar och mycket som vuxna inte har insikt i. Det är lätt att skylla på lärarna. Men lärarna behöver också få det stöd som jag hoppas att de får i en ny läroplan. Det kan också finnas skäl att påpeka att det på detta område säkert finns möjlighet att i stor utsträckning ta hjälp av elevernas föräldrar. Där har vi yrkesutövare inom medievärlden. Inte minst bör vi ta till vara den kunskap som eleverna själva besitter på detta område.